Herr talman! Börje Vestlund har frågat mig vad jag avser att göra för att barn med epilepsi ska kunna få det stöd för inlärning som de behöver. Det är kommunens ansvar att organisera utbildningen i sina skolor. Kommunerna har därvid en stor frihet men också ett stort ansvar. Kommunernas planering av utbildningen i sina skolor styrs av skollagen som föreskriver att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet, och enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Motsvarande ansvar ligger också på huvudmannen för fristående skolor. Därutöver föreskriver grundskoleförordningen att om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder ska rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. När det gäller medicinska funktionshinder som till exempel epilepsi är både elevhälsans personal och elevens läkare naturliga samarbetspartner i detta utredningsarbete. Att undervisa så att varje elev ges förutsättningar att nå målen kräver en regelbunden uppföljning och utvärdering av elevens utveckling samt identifiering av behovet av individanpassade stödinsatser. Därför är det viktigt att varje lärare har förmåga att tolka de nationella målen och utifrån dem planera undervisningen så att den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. För att stärka lärarnas kompetens genomför regeringen en omfattande satsning på kvalificerad fortbildning för lärare, som ger ökade möjligheter till fördjupning i undervisningsämnet. Därutöver har utredningen om en ny lärarutbildning bland annat i uppgift att se över hur tillräckliga ämneskunskaper i utbildningen av lärare kan säkras. Dessutom har regeringen gett nio lärosäten i uppdrag att anordna speciallärarutbildning. Syftet med den utbildningen är bland annat att stärka lärarnas kompetens så att de kan ge individanpassat stöd till elever i behov av särskilt stöd för deras språk-, läs och skrivutveckling eller matematikutveckling. Det är, herr talman, således kommunernas och skolornas skyldighet att utreda vilka behov eleven har och organisera undervisningen så att behoven kan tillgodoses. Både statliga myndigheter, till exempel Specialpedagogiska institutet, och olika intresseorganisationer har en viktig funktion att ge råd och stöd samt informera om vad olika funktionshinder, såsom epilepsi, kan innebära. För mig är möjligheten för alla elever att nå utbildningens mål en mycket viktig fråga. Därför är alla elever i behov av särskilt stöd en fråga som jag kommer att följa mycket noga i mitt fortsatta arbete som utbildningsminister. Talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.